Herr talman! Det här statsutskottsutlåtandet behandlar ett motionspar som tar upp utbildningskapaciteten av tandläkare men dessutom frågan om utbildning av tandhygienister. Det är en yrkeskategori som vi inte känner till så mycket i Sverige, i varje fall inte ännu så länge. I en del andra länder — ex empelvis USA och England — har dock tandhygienisterna visat sig vara en användbar och uppskattad personalgrupp inom tandvården. Vad är då en tandhygienist? Ja, vi har som framgår av utskottsutlåtandet sedan år 1968 en försöksutbildning av tandhygienister i Örebro och Malmö. Det är tandsköterskor som efter minst två års praktik får en påbyggnadskurs omfattande ett år. Det är således fråga om en personalgrupp som utbildningsmässigt ligger mellan tandläkare och tandsköterskor. De två remissinstanser som beretts tillfälle att yttra sig över motionerna, universitetskanslersämbetet och skolöverstyrelsen, har båda ansett det vara svårt att för närvarande bedöma om utbildningen av tandhygienister behöver utökas och vill därför avvakta försöksverksamheten ytterligare en tid. Jag har förståelse för den synpunkten och tror också att man skall avvakta åtminstone innevarande läsår innan man planerar för en ökad utbildningskapacitet av den här personalkategorin. Det finns däremot en annan synpunkt i såväl motionerna som i skolöverstyrelsens remissvar som är den egentliga orsaken till att jag tar till orda i detta ärende. I motionerna föreslås att den här utbildningen också skall komma till stånd i Stockholm, och i Sö:s yttrande sägs att om erfarenheterna blir positiva och det bedöms angeläget att utöka utbildningskapaciteten bör både Stockholm och Göteborg komma i fråga som förläggningsorter. I utskottet har den här storstadslokaliseringen observerats, och jag tror att jag tolkar avdelningens ledamöter rätt om jag säger att man var ganska kallsinnig till att låsa lokaliseringen av denna utbildning enbart till storstadsområdena. Det avgörande måste naturligtvis vara om nödvändiga förutsättningar finns på en ort eller ej. Finns tandsköterskeutbildning och tillgång på de specialister som krävs för att ordna en kvalificerad utbildning så bör en landsortsstad som kan erbjuda detta lika väl komma i fråga som utbildningsort som Stockholm eller Göteborg. Jag vet att det är fallet med exempelvis Jönköping, och då bör den staden kunna utgöra ett utmärkt alternativ i det fortsatta planeringsarbetet. Vid det här årets början läste vi i statsverkspropositionen = inrikesministerns kommentar till Länsplanering 67. Departementschefen säger bl.a. där: »Enligt min mening finns det flera skäl som talar för att man bör inrikta sig på att dämpa den starka tillväxten i de nuvarande tre storstadsregionerna något och fördela en del av expansionen på växtkraftiga stadsregioner på skilda håll i landet.

Blir då svaret ja tycker jag att statsverkspropositionens av riksdagen godtagna uttalanden om en mer decentraliserad lokalisering måste vara rådande. Det betyder i denna fråga, som fått utgöra exempel för mitt resonemang, att en eventuellt ökad utbildning av tandhygienister förr bör förläggas till Jönköping än till Stockholm alternativt Göteborg.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

Herr talman! Man kan notera att bankoutskottet i sitt utlåtande nr 53 är enigt i princip om att godkänna Kungl. Maj:ts förslag till riktlinjer för samarbete mellan postbanken och Sveriges Kreditbank. Även de som biträtt reservationerna 1 och 2 är eniga i princip om detta samarbete. Vi tillstyrker att postverket får befogenheter att vidta de ändringar i sin organisation som föranleds av det föreslagna samarbetet. I vissa detaljer vill emellertid vi som står bakom reservationerna 1 och 2 framföra vissa synpunkter. I motionerna I: 1124 och II: 1296 har anförts viss kritik mot propositionen, bl.a. för dess snävt företagsekonomiska betraktelsesätt. Det är riktigt, anser jag, att de båda bankinstituten, såväl postbanken som Sveriges Kreditbank, bör eftersträva gott ekonomiskt resultat av sin verksamhet och att de företagsekonomiska synpunkterna i hög grad måste styra verksamheten. Detta måste naturligtvis också vara en av riktlinjerna för det samarbete mellan de båda bankinstituten som här föreslås. Men motionärerna anser att propositionen kännetecknas av ett för snävt företagsekonomiskt betraktelsesätt. Det framhålls i motionerna att postbankens utlåning hittills huvudsakligen varit inriktad mot bostadssektorn och kommunerna, och man befarar att en ökad utlåning till näringslivet skall inkräkta på bostadsbyggandet och kommunernas lånemöjligheter. Samarbetet mellan de båda instituten får således enligt motionerna — samma sak framhålls i reservation 2 — inte utformas enbart på grundval av vad som är företagsekonomiskt fördelaktigt för de båda instituten. I reservation 2 framhålls: »Postbankens karaktär av huvudsakligen kapitalmarknadsinstitut bör bibehållas. En ändring av dess nuvarande utlåningsinriktning skulle nämligen menligt påverka bostadsfinansieringen och möjligheterna att tillgodose kommunernas lånebehov.» Samma synpunkter kommer också från flera enligt min mening tungt vägande remissinstanser. Bankföreningen finner t.ex. en viss modernisering av det för postbanken gällande placeringsreglementet angelägen men är tveksam om det från hela kreditmarknadens synpunkt är önskvärt att gå så långt att man inordnar postbanken i det system av enhetliga rörelseregler som sgäller för övriga bankinstitut. En sådan omläggning, säger Bankföreningen, tar inte tillräcklig hänsyn till postbankens särart och den betydelsefulla roll som banken spelar och bör spela på den långa kreditmarknaden. Riksbanksfullmäktige anför liknande synpunkter och framhåller att de nya rörelsereglerna inte får leda till en utlåningsinriktning som försvårar en utveckling i enlighet med gällande eko nomisk-politiska målsättningar. Den långfristiga kreditförsörjningen utgör alltjämt ett problem, framhåller fullmäktige, och bostadsbyggandets långfristiga försörjning möter fortfarande betydande svårigheter. Den hårda kreditmarknadspolitik som vi nu har och antagligen får dras med rätt länge än är ju ett uttryck för detta. Fullmäktige uttalar att den ökade frihet i kreditgivningen, som den föreslagna förordningen innebär, enligt dess mening inte får tas som intäkt för något radikalt brott i postbankens traditionella utlåningsinriktning. Bankinspektionen är över huvud taget inte övertygad om behovet av den föreslagna förordningen. Postbankens placeringsreglemente har nyligen liberaliserats, och förutsättningar för ett samarbete mellan de ifrågavarande bankerna finns redan nu, säger inspektionen och tillägger att samarbetets omfattning närmare borde belysas innan ställning tas till lagstiftningen om postbanken. Låt mig i detta sammanhang också framhålla att det enligt reservanternas mening inte kan vara rationellt eller ur konkurrenssynpunkt behövligt att postbanken ägnar sig åt sådana specialbetonade rörelsegrenar som arbitrage, emission, fondhandel och notariatverksamhet. Den samarbetande banken — Sveriges Kreditbank — har ju redan sådan verksamhet. Skulle även postbanken ägna sig åt denna verksamhet, krävs uppbyggnad av nya specialistfunktioner inom postens organisation, och enligt vad jag kan förstå borde detta medföra ett irrationellt dubbelarbete. I reservationen har också understrukits att det är angeläget att kostnadsfördelningen mellan postbanksrörelsen och den allmänna poströrelsen blir korrekt. Den organisation som byggts upp för postförmedling — med ett rikt förgrenat kontorsnät över hela landet — blir naturligtvis av stort värde i det nya samarbetet mellan de båda bankinstituten. Det är en kontorsetablering som inte har hämmats av sådana stränga oktrojbestämmelser som banketableringen annars arbetar under, där Kungl. Maj:t bestämmer fördelningen av kontorsetableringen mellan de olika bankerna ute i landet. Det är naturligtvis i och för sig en betydande konkurrensfördel att ha tillgång till denna kontorsorganisation. Hittills har denna använts för inlåningsverksamhet, men man vet inte om den inte också kommer att utnyttjas för utlåningsverksamheten i framtiden. Då är det naturligtvis nödvändigt att kostnadsfördelningen mellan de två rörelsegrenarna inom posten blir korrekt. Det har departementschefen också antytt. Han säger att bankinspektionen och riksrevisionsverket bör ägna denna fråga uppmärksamhet. Reservanterna vill understryka detta. Postbanken bör inte heller i postalt hänseende, säger reservanterna, åtnjuta fördelar som andra kreditinstitut inte har. I reservationen har också den organisatoriska sidan av samordningen tagits upp, och enligt reservanternas mening finns det skäl att överväga en minskning av antalet gemensamma ledamöter i de båda bankernas styrelser. Det föreslås sex gemensamma ledamöter, nämligen tre från postbanken och tre från Kreditbanken. Generaldirektören, postbanksdirektören och en bankexpert skall representera postbanken, medan det från Kreditbankens sida blir ordföranden i Kreditbanken, verkställande direktören och en bankexpert. Reservanterna menar att det bör finnas möjlighet till större lekmannainflytande i detta samarbete. Det kan man uppnå antingen genom att utöka bankens styrelse eller genom att minska de gemensamma ledamöternas antal. Det är naturligtvis nödvändigt och angeläget att man får erfarenheter av postens och Kreditbankens verksamhet, men det är också mycket angeläget att man får tillgång till erfarenhet och insikter från olika verksamhetsfält inom samhället, från näringslivet, från kommuner, från bostadsbyggandet och från arbetsmarknaden. Reservanterna anser att man bör ta hänsyn till detta i den nya organisationen. I reservation 1, som tar upp synpunkter i motioner från moderata samlingspartiet, vilka herr Åkerlund närmare kommer att redogöra för, föreslås att den nya postbanken i skattehänseende skall vara likställd med annan bankverksamhet. Man riktar här kritik mot det faktum att postbanken slipper kommunal inkomstskatt. Detta är en konkurrensfavör som den kommer att ha framför andra banker. Jag ber att få yrka bifall till de vid utskottets utlåtande avgivna reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Herr Stefanson har presenterat den allmänna inställning som vi reservanter har i denna fråga beträf fande samarbetet mellan Sveriges Kreditbank och postbanken. Jag kan instämma i vad han sagt och skall begränsa mig till att endast understryka ett par saker och tillägga ytterligare några synpunkter. Vad först gäller frågan om postbankens ställning för framtiden är det angeläget att dess roll som kapitalmarknadsinstitut bevaras. Att i större utsträckning förvandla postbanken till en affärsbank anser vi inte gagneligt, och — som herr Stefanson just sagt — i det känsliga läge som bostadsfinansieringen och kommunernas finansiering av sina behov befinner sig är det naturligtvis särskilt olämpligt att göra någon mera djupgående ändring. Det är också som herr Stefanson sagt en onödig kostnad att bygga upp en arbitrage-, emissions-, fondoch notariatavdelning i postbanken, när en sådan redan finns i Sveriges Kreditbank med vilken samarbetet skall äga rum. Det har vi framhållit i vår reservation nr 2. Till detta skulle jag vilja foga några synpunkter på frågan om konkurrenslikställigheten. Det framhålles av remissinstanserna att en konkurrenslikställighet inte är helt möjlig, och alla parter inser att det verkligen förhåller sig på det viset. Men man borde gå så långt som över huvud taget är tänkbart för att skapa konkurrenslikställighet mellan postbanken och de med denna konkurrerande bankerna, vilket ju inte bara är affärsbankerna utan i synnerhet sparbankerna. Önskemålet om konkurrens på lika villkor brukar anföras i olika sammanhang. Även statsrådet Wickman brukar tala om det när han för statens räkning vill köpa företag ute i marknaden. Sparbanksföreningen har kanske allra tydligast på denna punkt sagt att om man vill åstadkomma en konkurrens på lika villkor är det bäst att postbanken förvandlas till ett av posten helägt dotterbolag. Men det är en fråga som kan sägas höra framtiden till, eftersom det ännu så länge endast är en fråga Det är emellertid obestridligt att postbanken kommer att få konkurrensfördelar. Finansministern är medveten om detta, och han har inte slutit sina ögon för problematiken. Men han går inte så långt att han säger att dessa konkurrensfördelar bör helt avskaffas. Han talar endast om det i den meningen att han vill utjämna konkurrensförutsättningarna, men han är alltså inte beredd att skapa helt lika villkor. I ett hänseende tror jag att denna fråga är viktig, och det gäller skattemotsvarigheten. Postbanken skall alltså belastas med en motsvarighet till den skattebörda som konkurrenterna har att bära. Finansministern tänker sig att detta kan ordnas på så sätt att man teoretiskt räknar fram en skattemotsvarighet. Därvidlag vill finansministern inte gå längre än till att säga att skattemotsvarigheten skall svara mot bolagsskatten, d. v. s. 40 procent av den framräknade vinsten. Skall man ta en skattemotsvarighet som princip bör man enligt vår mening genomföra den helt, och då bör även kommunalskatten inräknas. På så sätt får man en skattemotsvarighet som utgör 53 procent i runt tal, därför att det är den procentsats som belastar konkurrenterna. Till detta kommer naturligtvis som en särskilt viktig fråga också den, huruvida man rent principiellt skall vara nöjd med att postbanken belastas med en skattemotsvarighet men att inga pengar utbetalas till den till vilken kommunalskatten utgår. Vad beträffar staten kan det göra detsamma eftersom postbanken är en statligt ägd bank. Men beträffande kommunerna är situationen en annan.

Däremot får de konkurrerande företagen som en självklarhet genom kommunalskatt betala för all kommunal service. Det skall alltså postbanken enligt finansministerns mening inte göra. Sparbankerna är de som speciellt har att räkna med konkurrens från vad som en gång hette postsparbanken. Sparbanksföreningen har särskilt understrukit synpunkten att postbanken borde med kontanta penningar utbetala kommunalskatt till kommunerna. Detta är en fråga som närmast faller under bevillningsutskottet, och vi har därför i bankoutskottet inte kunnat komma med något yrkande att bankoutskottet skulle föreslå riksdagen att besluta att så skall ske. Vi har i stället i reservationen 1 sagt att den frågan bör tas upp till utredning så att vi verkligen får en konkurrenslikställighet mellan dessa företag — i första hand mellan postbanken och sparbankerna och naturligtvis också affärsbankerna. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till båda reservationerna.

Herr talman! I bankoutskottets föreliggande utlåtande nr 533 behandlas Kungl. Maj:ts proposition 1969:158 med riktlinjer för ett närmare samarbete mellan de två statsägda bankerna postbanken och Sveriges Kreditbank. Huvudsyftet med samarbetet är att de båda bankerna genom att samordna sina resurser på ett flertal områden skall påverka utvecklingen mot en mera effektivt fungerande kreditmarknad med större möjligheter för kunderna.

Dessa synpunkter har även redovisats av herr Stefanson. Han har särskilt framhållit den gamla postbankens utlåning till bostadssektorn men även dess utlåning till kommunerna. Det har varit postbankens huvudsakliga arbetsfält tidigare. Inom utskottet har vi uppfattningen att deita inte på något sätt behöver förändras genom det nya samarbetet. Herr Stefanson nämnda också sammansättningen av styrelsen för de båda kreditinstituten. Utskottets majoritet har inte heller på denna punkt något att erinra mot det förslag som föreligger i propositionen. Utskottet delar inte de synpunkter och farhågor som framfördes i motionerna och i reservationerna. Utskottets majoritet anser att genom ett vidgat samarbete mellan de båda statliga bankerna öppnas möjlighet för dessa att få väsentligt större betydelse som konkurrensfaktor på kreditmarknaden än de har för närvarande. Inom utskottet bedömer vi denna möjlighet som värdefull och finner de konkreta uppslag till samarbete på olika områden som anges i propositionen vara väl värda att pröva. Utskottet noterar också att samarbetet i vissa hänseenden torde resultera i en förbättring av de båda bankernas service till kunderna. Om man närmare granskar propositionen, finner man att postbanken har ett mycket stort nedskrivningsbehov.

Genom avsättningar av överskottsmedel måste postbanken enligt lagförslaget senast den 1 januari 1975 ha klarat detta nedskrivningsproblem och helst också genom Ööveravskrivningar ha ytterligare konsoliderat sin ställning. Härav följer att postbanken med all sannolikhet inte kommer att kunna redovisa någon egentlig vinst under de fem första verksamhetsåren och troligen inte heller under de därefter närmast följande. Detta innebär att postbanken, även om vanliga skatteregler vore direkt tillämpliga på banken, inte skulle vara skyldig betala någon kommunalskatt på sin rörelse. Då postbanken med hänsyn till sitt stora nedskrivningsbehov åtminstone inte under de närmaste fem åren kommer att kunna redovisa någon vinst i egentlig mening, är det enligt min uppfattning ganska meningslöst att nu diskutera om motsvarighet till kommunal skatt skall utgå eller inte. Jag har också inhämtat att den närmare skattemässiga behandlingen av postbanken kommer att tas upp i samband med att regeringen tar ställning till affärsverksutredningens förslag i fråga om de affärsdrivande verken. Detta ställningstagande kommer att föreligga i god tid före utgången av den femåriga övergångstid som föreslagits gälla för postbanken. Med dessa redovisningar ber jag, herr talman, få yrka bifall till bankoutskottets hemställan.

Herr talman! Det är en sak som herr Ståhle sade som gör mig litet betänksam. Herr Ståhle säger att postbanken har ett nedskrivningsbehov av 300 miljoner kronor, som skall vara avklarat till år 1975, och att det gör att postbanken inte kommer att kunna redovisa någon vinst före år 1975 och förmodligen inte heller under de närmast därefter följande åren. Det skulle, säger herr Ståhle, vara meningslöst att tala om någon kommunalskatt, eftersom det inte kommer att finnas någon vinst. Detta avslöjar att postbankens ställning är så prekär att dess avskrivningsbehov raderar ut alla vinstmöjligheter för inte mindre än sex, sju eller kanske åtta år framöver. Detta riktar onekligen uppmärksamheten mot det som vi från vårt håll gång på gång påtalat, nämligen att statliga företag och statliga affärsdrivande verk inte redovisar för riksdagen att de i själva verket är förlustbringande och har ackumulerade avskrivningsbehov i väldig omfattning. Även om vi rör oss med stora pengar i budgeten, är dock 300 miljoner kronor rätt mycket när det gäller ett enstaka företag. Man blir också rätt pessimistisk när man hör herr Ståhle säga att det är meningslöst att tala om kommunalskatt i sådana här sammanhang därför att kommunerna aldrig får någon. I så fall får väl postbanken, för att uttrycka sig enkelt, skärpa sig och se till att den åstadkommer sådan vinst att även den kan bidra till att betala de allmänna angelägenheter som enskilda är tvungna att betala.
Herr talman! De stora nedskrivningsbehov som postbanken för närvarande har framgår tydligt och klart av propositionen. Där redovisas också vad som ligger till grund för denna balans, d.v.s. - postbankens = hittillsvarande struktur vad gäller utlåning, som varit baserad uteslutande på långfristiga lån. Det är detta som skapat de stora problemen. Med det samarbete som man nu beräknar inleda bör det finnas möjligheter att konsolidera postbankens ställning. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att utskottets talesman inte är fullt så kategorisk beträffande skatteproblematiken som departementschefen, som kort och gott anser att postbanken inte skall åläggas att betala kommunal inkomstskatt. Herr Ståhle förklarar detta vara en fråga som för närvarande saknar praktisk betydelse därför att posten på många år inte kommer att erlägga någon skatt. Vidare säger han att den här frågan kommer att tas upp i samband med affärsverksutredningen med såvitt jag förstår — den underförstådda möjligheten till förbättringar på det aktuella området i enlighet med reservanternas önskemål. Beträffande den andra frågan som gäller inriktningen av postbankens kreditgivning har vi reservanter hållit på den uppfattningen att denna inriktning inte bör förändras i alltför hög grad utan att postbanken alltjämt skall spela sin huvudsakliga roll på den långa marknaden i fråga om bostadskrediter och kommunkrediter. Herr Ståhle som för utskottsmajoritetens talan har här sagt — och det bör väl ha en viss betydelse i den framtida debatten — att inriktningen av postbankens kreditgivning inte behöver förändras i någon väsentlig grad. Jag är glad över detta uttalande.

Herr talman! Reglerna om hur det skall förfaras med hittegods har sedan gammalt varit uppbyggda med vissa tidsfrister. Upphittaren är skyldig att anmäla fyndet till polisen, som har att kungöra det på lämpligt sätt eller unrätta ägaren, om han är känd. Enligt nu gällande regler tillfaller godset upphittaren, om ägaren inte anmäler sig och erlägger kostnaderna inom sex månader från det fyndet anmäldes till polisen. Känd ägare har endast tre månader på sig från det han blivit underrättad. Även upphittarens rätt går förlustig, om han inte gör den gällande inom tre månader efter anmaning. Det nu ifrågavarande förslaget går ut på att förkorta sexmånadersfristen till tre månader och tremånadersfristen till en månad. Motiveringen härtill är de praktiska svårigheter som uppstått hos polismyndigheterna, särskilt genom behovet av förvaringsutrymmen för hittegods. Detta gäller framför allt en stor mängd gods som kvarglöms på allmänna kommunikationsmedel samt cyklar och mopeder som tillvaratas på gator och torg. Dessa praktiska svårigheter bör nog beaktas, och det synes inte vara anledning att motsätta sig förkortningen av fristerna, såvitt gäller gods av begränsat värde. Men det finns en gammal god regel som säger att man inte bör tillgripa mera våld än nöden kräver. Det händer då och då att även föremål av större värde upphittas. Det kan gälla t.ex. plånböcker eller väskor med inneliggande pengar, smycken, konstföremål eller andra värdesaker. Det kan också gälla saker som stulits och sedan av tjuven undangömts eller bortkastats. I alla sådana fall, när det gäller värdefullare saker, är det angeläget att ägarens intresse att få tillbaka godset tillvaratas så långt som möjligt. Då det inte kan gälla något större antal fall, kan svårigheterna och kostnaderna för förvaring inte åberopas såsom skäl för att sätta ägarens rätt åt sidan. Kostnaderna kan ju också i detta fall täckas i sista hand ur godsets värde. Dessa skäl talar med styrka för att de föreslagna kortare tiderna inte skall gälla värdefullare föremål. Det har gjorts gällande att de föreslagna kortare tiderna borde räcka och att det är sällan som den senare delen av fristen utnyttjas. Häremot bör framhållas att tidpunkten för upphittandet ofta är en helt annan än tidpunkten för förlusten eller i varje fall tidpunkten för upptäckten av förlusten. Man kan peka på t.ex. stöld i en sommarstuga eller borttappande av föremål som döljs i snö och kommer fram på vårsidan. För sådana fall behövs större marginaler för ägarens rätt att återfå saken. Det bör därvid särskilt framhållas att tiden räknas från anmälan till polisen, inte från kungörandet. Fristen efter kungörandet kan sålunda bli kortare än i lagen angivna tider, osagt hur mycket. Särskilt om fyndet anmäls till polisen på annan ort än ägarens boningsort, kan hans möjlighet att göra sin rätt gällande bli oskäligt beskuren. På grund härav har i en motion och i den till utskottsutlåtandet fogade reservationen yrkats att de nya förkortade fristerna inte skall gälla för värdefullare gods. Det kan kanske vålla vissa svårigheter att dra en sådan värdegräns, men om den sätts så högt att de nya reglerna får gälla om godsets värde uppenbart understiger 500 kronor, lär några tillämpningssvårigheter inte behöva uppstå. Begagnade cyklar och mopeder, som är tämligen skrymmande, torde då också regelmässigt falla under värdegränsen. Med dessa ord ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den vid utlåtandet fogade reservationen.

Herr talman! I den proposition som har behandlats i första lagutskottets utlåtande nr 57 föreslås, som herr Alexanderson nyss nämnde, en förkortning av de tidsfrister som ägare och upphittare har att beakta om de vill göra gällande sin rätt till hittegods. För närvarande gäller att fyndet, om ägaren är okänd, förvaras under sex månader efter det att anmälan om detsamma kom till polisens kännedom. Om ägaren är känd förvaras det upphittade godset under tre månader efter det ait ägaren har blivit underrättad. När ingen ägare hör av sig inom dessa tidsmarginaler tillfaller fyndet upphittaren, om denne vill ha det och betalar förvaringskostnaderna. I annat fall blir kronan ägare till godset. Nu föreslås alltså en förkortning av dessa tidsfrister från sex och tre till tre och en månader. Samma ändring föreslås i lagen om fiyttning av fordon i vissa fall. Utskottet har godtagit de föreslagna nya bestämmelserna, som vi finner särskilt motiverade med hänsyn till att det krävs stora utrymmen för det förvarade godset. Detsamma gäller givetvis också uppsamlingsplatserna för bilar. Reservanterna anser, såsom herr Alexanderson har anfört, att det kan vara lämpligt att bestämma en värdegräns vid 500 kronor och att regler härom införes i hittegodslagen. När det gäller värdefullare saker bör således enligt reservanternas mening de nu gällande tidsfristerna bestå. Självfallet skulle det vara möjligt att införa dylika regler i lagen, men det skulle onekligen komplicera förfarandet för dem som har att praktiskt handha de ting lagen gäller. Ibland skulle det kanske rent av kunna bli värderingssvårigheter. Vad som mest talar emot införandet av en värdegräns är väl dock att de som har förlorat dyrbara saker torde vara mest angelägna att anmäla förlusterna. Det bör rimligen vara lättare att få tag på ägaren i dylika fall. Enligt en uppgift från år 1961 som avser Stockholm anmälde sig mer än 95 procent av de ägare, som över huvud taget gav sig till känna, inom tre månader från det att hittegodset registrerades hos polisen. Ingenting tyder på att inte dessa siffror är normerande också för senare år och för landet i övrigt. De föreslagna ändringarna har inte Ang. kortare förvaringstider för hittegods heller rönt invändningar från remissinstanserna. Även lagrådet har godtagit desamma. Herr Alexanderson nämnde att det ju kan vara fråga om saker som har stulits i en sommarstuga och som sedan upphittas av någon. Mot detta kan väl invändas att stulna saker mycket sällan kommer till rätta på det sättet. När det gäller stulna ting kan det finnas försäkringar som täcker förlusterna. Det förhållandet skulle kunna ytterligare komplicera det hela och kanske rent av i något fall leda till att ägaren inte är så intresserad av att få tillbaka godset. Utskottet anser att de föreslagna lagändringarna är rimliga, och jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag tycker nog inte att det var några särdeles starka skäl som herr Svedberg kunde anföra mot reservanternas förslag. Han säger att det kan komplicera förfarandet. Det betyder att en liten komplikation av förfarandet enligt hans förmenande väger tyngre än det förhållandet att man tillvaratar ägarens rätt att få tillbaka sitt gods. Det har väl framgått av vad jag tidigare sade att det endast i ett mycket litet fåtal fall blir aktuellt att göra någon värdering eller vidta några särskilda åtgärder. Man kan utan större svårigheter ta på sig det besväret för att tillgodose ägarna. Herr Svedberg säger också att inte mer än 5 procent går förlustiga sin rätt om vi inför de nya gränserna. Men det är ändå 5 procent, och det kan finnas anledning att ta hänsyn även till dem.

Herr talman! Fem procent av ägarna, som hört av sig, har alltså inte inom tre månader efterfrågat det gods som förvarats inom den nu gällande tiden av sex månader. Man får kanske räkna med att även de blir mer angelägna att forska efter sakerna i den mån tremånadersgränsen blir känd. För övrigt är det väl så att de som förlorat värdefulla föremål blir mer angelägna att efterfråga dessa hos polisen än de som förlorat mindre värdefulla ting. Jag ber att än en gång få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I en interpellationsdebatt för någon tid sedan i denna kammare anmälde försvarsministern att han hade för avsikt att framlägga en proposition — just den som nu behandlas i andra lagutskottets utlåtande nr 89. Jag hade vid det tillfället anledning att säga att jag var en av dem som hälsade den väntade propositionen välkommen och utlovade att med intresse studera den. Jag vill också betona, när nu denna fråga ser ut att äntligen bli löst, att det är en mycket välkommen lösning. Av kända anledningar väntar vi på en väsentligt större proposition som skall behandla den allmänna skadeståndsrätten, och det är att notera med tillfredsställelse att man nu har kunnat lösgöra denna detalj ur det stora komplexet och behandla den med förtur. Vid den granskning som jag och andra företagit har vi emellertid funnit att det på ett par punkter i det nu föreliggande förslaget finns en viss begränsning, som vi inte varit helt tillfreds med. En fråga gäller den personkrets som omfattas av detta särskilda skydd. Den kretsen är begränsad till dem som är ålagda att utföra värnpliktstjänst eller motsvarande tjänstgöring. Däremot berörs inte de frivilligt arbetande av detta skydd. Jag vill framför allt peka på dem som deltar i hemvärnsövningar och dylikt. Vidare har vi konstaterat att engångsersättningen, som är maximerad till 150 000 kronor, icke är indexreglerad. På den punkten har utskottet skrivit på S. 7: »Vid engångsersättningar av det slag det här gäller synes det inte behövligt med indexreglering.

Med den skrivningen får väl vi motionärer för tillfället förklara oss nöjda på den punkten. Vad gäller det andra delyrkandet i vår motion, nämligen om en vidgning av personkretsen till att också omfatta de frivilligt deltagande krafterna, har utskottets behandling av den frågan resulterat i en reservation. Jag har gjort mig underrättad om att herr Gustavsson i Alvesta vid andra lagutskottets behandling av denna fråga har röstat för ett bifall till motionerna på denna punkt och haft för avsikt att stå med på reservationen. Det får alltså betraktas som en tillfällighet eller ett missöde att herr Gustavsson i Alvesta inte finns med på reservationen 1. Det bör göras klart att jag och flera andra har för avsikt att stödja denna reservation. Den innebär ett ståndpunktstagande i detta fail, en utvidgning av personkretsen. Utan att nu, herr talman, ytterligare förfalla till utvikningar från ämnet skall jag alltså be att få yrka bifall till reservationen 1 vid p. A och 2 vid p. B och till utskottets utlåtande vid övriga punkter.
Herr talman! Andra lagutskottets utlåtande nr 89 gäller frågan om att bereda de värnpliktiga tillfredsställande ersättning för skador som de ådrar sig under tjänstgöring. Det är en fråga som varit föremål för behandling i olika sammanhang under många år. Man har prövat efter vilka vägar man skulle gå fram för att finna en lösning. Förslaget i den av Kungl. Maj:t framlagda propositionen innebär ju att de värnpliktiga får ett förbättrat ekonomiskt skydd vid olycksfall som är synnerligen angeläget. Det är också tillfredsställande att detta skydd skall gälla från den 1 januari 1969. Det var kanske en särskild händelse under första halvåret 1969 som kom att påskynda denna frågas lösning. Det är även tacknämligt att de som då drabbades av svåra olyckshändelser också får olycksfallsskadan reglerad på detta sätt. Förslaget innebär att skyddet skall gälla för skada till följd av olycksfall som värnpliktig ådrar sig under värnpliktstjänstgöring eller motsvarande tjänstgöring. Här har diskuterats att man skulle vidga personkretsen, och herr Svanström har nyss varit inne på det. Jag har för min del på denna punkt anslutit mig till majoriteten i utskottet. Jag har gjort det av den anledningen att jag betraktar detta som en första lösning, som ett förslag där man lägger en grund till skydd för de ungdomar som här har att fullgöra den tjänstgöring som är ålagd dem. Det är klart att man kan diskutera om personkretsen skall vidgas. Vid utskottsbehandlingen visade det sig dock att många svåra gränsdragningar skulle uppstå, och det gjorde att jag stannade för att följa propositionens förslag på denna punkt. Däremot har jag på en annan punkt anmält avvikande mening. Det sägs här att detta olycksfallsskydd bör omfatta skador som inträffar under själva tjänstgöringen samt under inryckningsoch utryckningsresor. Ett bra förslag kan emellertid bli bättre, och det är i fråga om resorna som jag har anmält en avvikande mening. Jag har nämligen sagt mig att om skyddet gäller resor för inoch utryckning, bör det väl också gälla resor under pågående utbildning. Departementschefen har ju dock sagt här att värnplikten, som utgör grunden för vårt försvar, är en medborgerlig skyildighet för den manliga befolkningen. Det är en tjänstgöring som kräver personliga uppoffringar av dem som har att fullgöra den, och den får för dessa ungdomar återverkningar inom familjen och samhället. Detta sker, som det också sagts av departementschefen, under förhållanden som avsevärt skiljer sig från förhållandena i det vanliga, civila livet. För att kunna tillgodose kravet på en god personalvård har man också från militärmyndigheternas sida genomfört möjligheter för de värnpliktiga att behålla kontakterna med familjen under värnpliktstiden. Man har löst frågan på det sättet att man beviljar ett visst antal tjänstledighetsresor, permissionsresor. För resor från övre Norrland har man prövat att anordna resor med flyg. För dem som har att fullgöra sin tjänst i övre Norrland men bor långt söderut innebär det ökade möjligheter till kontakt med hemmet. Jag har då frågat mig: Varför skall icke dessa resor som räknas som en del av tjänsten, en del av personalvården för att de värnpliktiga skall kunna hålla kontakt med hem och familj, omfattas av olycksfallsskyddet? Från den utgångspunkten har jag kommit fram till att ett bra förslag kan bli bättre och att förslaget bör omfatta resorna, inte bara vid inoch utryckning utan också vid tjänstledighet och permission som utnyttjas i den omfattning som man infört i den goda personalvårdens intresse. Från denna utgångspunkt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation 2 vid detta utskottsutlåtande.

Herr talman! Olyckor i samband med militära övningar inträffar allt oftare. Både värnpliktiga och frivilliga som deltar i dessa övningar utsätter sig för större risker än inom det civila livet. Handhavandet av vapen är givetvis speciellt riskfyllt. De olyckor som inträffat har också tilldragit sig stor uppmärksamhet i press och bland allmänhet. Ersättning utgår nu enligt militärersättningsförordningen, men <ersättningen motsvarar inte den förlorade arbetsförtjänsten. Inte heller utgår ersättning för sveda och värk samt för lyte eller stadigvarande men. Staten är enligt skadeståndsrättsliga regler inte heller skyldig att betala skadestånd vid olycksfall annat än om fel eller vårdslöshet begåtts av förman. Detta förhållande är klart otillfredsställande, särskilt som prövningen av eventuell skadeståndsskyldighet hittills tagit mycket lång tid och förorsakat de skadade förluster och kostnader. Jag anser därför att det föreslagna olycksfallsskyddet fyller ett mycket stort behov. Det bör också om det tilllämpas på ett smidigt och snabbt sätt kunna undanröja en hel del av de berättigade klagomål som nu riktas mot den tidsmässigt utdragna behandlingen av skadeståndsfallen. Särskilt vill jag understryka vikten av att man vid handläggningen av ärenden om olycksfallsskydd tar fasta på statsrådets uttalande om att skäligt förskott bör utbetalas i de fall invaliditetsgraden inte kan fastställas genast. Här bör en generös tilllämpning vara på sin plats, och begreppet »genast» bör tillämpas i dess strikta bemärkelse. Om så sker bör många av de ekonomiska problem som nu regelmässigt drabbar de skadade och deras anhöriga försvinna. Det är dock i två avseenden som jag tycker att olycksfallsskyddet skall utvidgas, jämfört med propositionens förslag. Olycksfallsskyddet bör gälla även för frivillig tjänstgöring inom försvaret och för värnpliktigas permissionsresor. Jag har i en motion föreslagit att skyddet skall gälla även i dessa fall, och i de båda reservationer som fogats till andra lagutskottets utlåtande nr 89 har jag också deltagit. Den föreslagna begränsningen i omfattningen synes mig principiellt oriktig. Statsrådet har åberopat flera skäl för olycksfallsskyddet. Det viktigaste synes mig vara den obligatoriska tjänsigöringen för värnpliktiga och skaderisken under övningar och annan utbildning. Dessa skäl är mycket starka, och man bör därför ta konsekvenserna av dem när beslut nu skall fattas. Tyvärr har statsrådet inte konsekvent tilllämpat sitt uttalande i propositionen. Olycksfallsskyddet skall gälla exempelvis vid de värnpliktigas inoch utryckning men inte vid permissionsresor. Enligt min mening — och herr Eric Carlsson har ju tidigare varit inne på frågan och framfört samma synpunkter — är permissionsresorna en direkt följd av den obligatoriska tjänstgöringen. Om den värnpliktige inte varit inkallad hade han ju inte haft anledning till permission, och resan mellan tjänstgöringsorten och hemorten hade inte blivit aktuell. Nu säger utskottet med anledning av motionen att vid detta slag av resor åtnjuter vederbörande skydd genom militärersättningsförordningen. Det är ju inget skäl för att undanta dessa resor. Militärersättningsförordningen gäller i fall då olycksfallsskyddet kan utgå. Att undanta ett område därför att militärersättningsförordningen gäller skulle konsekvent tillämpat medföra att inget olycksfallsskydd borde införas. Men vi är ju i utskottet eniga om behovet av olycksfallsskyddet, och därför bör man dra ut konsekvensen därav och besluta att detta även kommer att gälla för permissionsresor. Det andra undantaget gäller frivillig tjänstgöring. Statsrådets uttalande att skaderisken under övningar och annan utbildning är ett skäl för införande av olycksfallsskydd delar jag helt. Men inte heller i detta fall drar han ut konsekvenserna av sitt ställningstagande och låter skyddet gälla även frivillig tjänstgöring. Skaderisken vid vapens bruk är stort och riskmomentet i detta avseende det primära. Vårt lands försvar är till stor del beroende av frivilliga insatser. Hemvärnet utgör också en del av armén och deltar i omfattande utbildning och övningar årligen. Utskottet säger att tanken bakom propositionens förslag är att det speciella olycksfallsskyddet skall omfatta sådana personer som direkt ålägges viss tjänstgöring. Men om man går på den linjen bryter man ju statsrådets resonemang om ett av skälen för skyddet, nämligen olycksfallsrisken vid försvarets övningar. För närvarande har hemvärnsmän inte någon kollektiv försäkring som skyddar dem vid olycksfall under övningar. Det är alltså över 90 000 hemvärnsmän som inte har något kollektivt skydd under tjänstgöring vid krigsmakien. Inom hemvärnet har man heller inte några medlemsavgifter — det är ingen civil organisation i egentlig mening, utan dess inkomster kommer från bl.a. stödjande föreningar. Man har helt enkelt inte medel att teckna en kollektiv olycksfallsförsäkring. Värnpliktskommittén har också uppmärksammat att hemvärnet i motsats till annan frivillig personal inte har någon kollektiv försäkring och att hemvärnsmännen själva får ta följderna av de olycksfall som kan inträffa under tjänstgöring. Det skydd som kan erhållas enligt militärersättningsförordningen, säger värnpliktskommittén, äger tillämpning på den frivillige men är ofta otillräckligt. Det torde få anses ha varit främsta anledningen till att flera av de frivilliga försvarsorganisationerna tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för sina medlemmar under deltagande i frivillig utbildning. Värnpliktskommittén finner det anmärkningsvärt att hemvärnsmännen inte har motsvarande försäkringsskydd. Kommittén är medveten om de tekniska svårigheter som är förknippade med införande av en kollektiv olycksfallsförsäkring för hemvärnsmännen och anser att dessa frågor bör prövas samt att det bör ordnas ett kollektivt skydd. Vi motionärer anser att skyddet under tjänstgöring vid krigsmakten bör vara av samma storleksordning och utgå efter samma regler som för värnpliktiga även vid frivillig tjänstgöring. Staten bör garantera detta skydd då den frivillige i sådana fall inte bör vara beroende av enskilda organisationers eller hemvärnets eventuella möjligheter att teckna kollektiva försäkringar. Herr Carlsson anser att det blir svåra gränsdragningar om man inför det kollektiva olycksfallsskyddet även för frivilliga. I militärersättningsförordningen skiljer man emellertid inte mellan obligatorisk och frivillig tjänstgöring. Om propositionen bifalles blir det i stället ett nytt gränsdragningsproblem då man inte kan följa de gränser som militärersättningsförordningen drar upp. Det finns enligt min mening inte något skäl att låta tjänstgöringsformen vara avgörande, då det ju är skaderisken som är det primära.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

Herr talman! Låt mig först få instämma i vad departementschefen säger om nödvändigheten av att skapa ett skydd för de värnpliktiga vid olycksfall. Jag tycker det är alldeles riktigt, och det har nog ingen av utskottets ledamöter haft någonting att invända mot. Vad jag däremot varit betänksam emot och där jag intagit en annan ställning är i första hand frågan om personkretsen och i andra hand frågan om retroaktiviteten av försäkringsskyddets verkan. Vad gäller personkretsen har olika talare här i kammaren tidigare vältaligt utvecklat vad som finns att säga i ämnet, men jag vill ändå tillägga att jag finner departementschefens <resonemang, som är återgivet i utskottsutlåtandet, rätt märkligt. Jag syftar på resonemanget om varför han nu tar sig an de värnpliktiga. Dessa synpunkter kan precis lika bra överföras på all den frivilliga personal som i så stora kadrar och med så mycken uppoffring tjänstgör för vårt försvar. Det sägs bl.a. att värnpliktstjänstgöringen kräver personliga uppoffringar av vår manliga befolkning. Det är klart att det krävs uppoffringar också av den frivilliga personalen. Så är det med hemvärnsmän, lotitor och alla de män som deltar i den frivilliga befälsutbildningen. Visst krävs det uppoffringar! Departementschefen säger att den värnpliktige fullgör sin militärtjänstgöring under förhållanden som avsevärt skiljer sig från hans civila liv. Det är klart att om en människa åtar sig obligatorisk eller frivillig militärtjänstgöring, så fullgör hon denna under förhållanden som avsevärt skiljer sig från vederbörandes vanliga civila verksamhet. Inte heller på den punkten föreligger någon skillnad mellan värnpliktiga och dem som åtar sig frivillig tjänstgöring. Det finns även andra områden som skulle kunna åberopas, där precis likartade förhållanden råder för dessa båda grupper. Därför anser jag att det är en litet för snäv begränsning att försäkringsskyddet strikt skall gälla endast för den som är skyldig fullgöra obligatorisk militärtjänstgöring. I likhet med de kammarledamöter som talat för reservationerna anser jag att man gott kunnat utvidga det hela och att det är samhällets skyldighet att göra det, när man vet vilken uppoffrande insats all frivillig personal gör. Sedan gäller det en principiellt mycket viktig sak: retroaktiviteten. När vi behandlade denna fråga i utskottet — och det kan vår värderade utskottsordförande herr Strand säkerligen verifiera — rådde ytterligt stor tveksamhet om hur man borde förfara. Jag är principiellt emot retroaktivitet, och i detta fall gäller det ett års retroaktivitet. Det ligger snubblande nära till hands att förmoda att detta förslag tillkommit på grund av den stora publicitet som de två senaste militära olyckorna fått i våra tidningar. Hade inte kvällspressen med så stora rubriker och sådana drastiska bilder kungjort för svenska folket vad som verkligen skedde i Ravlunda och uppe i Jämtland, är jag säker på att man hade löst denna fråga på ett annat sätt. Just efter denna stora publicitet anser väl departementschefen att man måste tillgodose de närmast i tiden liggande fallen. Jag tycker att det är fel att göra på det viset. Man kan, som herr Strand sade i utskottet, givetvis gå den vägen att man är synnerligen generös vid bedömningen av skadestånd till dem som drabbats av de svåra olyckorna — det har Kungl. Maj:t möjlighet att vara. Man kunde gott ha givit en kompensation som ersättning för olycksfall motsvarande den vi nu kommer att besluta. Men jag tycker inte om en retroaktiv lagstiftning. Vad skall de säga, som år 1968, 1967 och tidigare har drabbats av motsvarande militära olyckor och som nu står utanför det hela? Jag är medveten om att man får tröskeleffekter, men i det här fallet finns det en motion med förslag att man skulle gå bakåt i tiden utan begränsning. Jag medger att det är oerhört svårt och att det kan ha uppstått ändrade förhållanden. Det kan finnas människor kvar i livet som har drabbats av olyckor under kriget då andra förhållanden rådde. Det är svårt att bena ut problemen, och jag håller med om att det kan vara svårt att göra en rättvis fördelning. Jag har dock tagit fasta på vad som har sagts att man borde kunna göra en generös bedömning av fall bakåt i tiden. Man kunde då ha tagit med 1969 års fall och tidigare fall och begränsat lagen att gälla från den 1 januari 1970. Det hade varit det redigaste och bästa förfaringssättet. Nu har så icke blivit fallet. Med anledning av motionen kommer jag inte här att ställa något yrkande, utan reservationen vid C i utskottets utlåtande är blank. Jag har ändå till kammarens ledamöter velat framföra min och herr åkerlinds i andra kammaren uppfattning i fråga om retroaktiviteten.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

Herr talman! Jag kan för min del bekräfta vad som redan tidigare sagts här att vi alla inom utskottet uppskattar det förslag som framlagts i propositionen, nämligen att de som skadas under direkt militärtjänstgöring skall ha ett generöst skydd mot de skador de därigenom ådrar sig.

Men det skydd vi nu diskuterar är någonting därutöver. Det har alldeles säkert aktualiserats av de svåra olycksfall som har inträffat inom försvaret under senare tid, framför allt i år, då många har skadats på grund av omständigheter som tydligen inte har kunnat förutses genom att det troligen har varit fel på ammunitionen, vilket förorsakat att ar tilleripjäser har exploderat och skadat den personal som varit i närheten. Det skydd som föreslås skall, såvitt jag kan förstå och såvitt utskottet har bedömt det, jämställas med det som skulle förväntas bli utdömt i skadestånd i de fall anspråk på sådant skulle resas. Statsmakterna har när det gäller den värnpliktiga personalen avsett att åta sig att svara för ett skydd, utformat på sätt som redovisas i propositionen, för alia som skadas under direkt tjänstgöring i det militära, en tjänstgöring som de icke kan undandra sig och som innebär skyldighet att följa givna order. Det gäller sådan personal som inte har möjlighet att bedöma om förutsättningarna är sådana att arbetet kan utföras utan större risker och som måste ta de risker som följer med tjänstgöringen. Sådana risker föreligger inte för den frivilliga personalen som ju har möjlighet att undandra sig tjänsten om man bedömer riskerna vara för stora och man följaktligen inte vill underkasta sig denna tjänstgöring. Ett annat motiv för ett sådant handlingssätt kan vara att man bedömer ersättningen enligt militärersättningsförordningen som alltför blygsam. Jag vill fästa uppmärksamheten vid vad herr Höäbinette har sagt, vilket för Övrigt också tidigare talare har berört, när man gjort jämförelser mellan frivillig personal och värnpliktiga i detta avseende. Men man skall väl gå ännu längre om man skall göra sådana jämförelser. Har inte reservanterna uppmärksammat att den fast anställda personalen icke innefattas i detta särskilda skydd? Det gäller bara för värnpliktiga. Bör man inte när man diskuterar en utvidgning av skyddet också göra jämförelser med andra personalkategorier, anställda såväl i statlig som i enskild tjänst? I sådana fall kan man visserligen säga att personalen är skyldig att utföra arbetet men ändå har frihet att avstå om man anser att riskerna är för stora och dessutom har möjligheter att skaffa sig ett mindre riskfyllt arbete. Det är väl ändå ingen som vill göra gällande att riskerna för den frivilliga personalen inom vårt försvar är större än de risker som praktiskt taget alla andra personalkategorier i näringslivet får utstå, framför allt då inom byggnadsindustrin, gruvindustrin och i flera andra sammanhang. Anställda inom dessa områden kan undandra sig arbetet om de vill men måste ändå ta riskerna eftersom de måste ha något arbete.

Det förutsättes dock i propositionen att högre skadeståndskrav kan ställas vilka prövas av domstol. Om då större ersättningsbelopp utdömes skall staten naturligtvis även svara för dessa, men då skall de 150 000 kronor som eventuellt redan utbetalats till den skadade frånräknas. I propositionen finns en redogörelse för nu gällande bestämmelser enligt militärersättningsförordningen som avser skada till följd av olycksfall under militärtjänstgöring. Den ersättningen gäller värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga, visst fast anställt underbefäl, viss reservpersonal och frivillig personal. Till frivillig personal hänförs bl.a. hemvärnspersonal. Utöver ersättningen till följd av olycksfall under tjänstgöring samt inryckningsoch utryckningsresor utgår enligt förordningen jämväl ersättning för skada under färd i samband med permission och viss fritid. Vidare ersätts skada som inträffat under vistelse i tjänstgöringslokal eller inom tjänstgöringsområdet även om vederbörande inte tjänstgjort vid skadetillfället. Dessutom kan ersättning utgå för skador under uppehåll på allmän plats inom tjänstgöringsorten eller den omgivning av orten där personal vanligen vistas under fritid. Militärersättningsförordningen — har sålunda en betydligt vidare tillämpning inom försvaret än det nu föreslagna särskilda olycksfallsskyddet under själva tjänstgöringen. Den tillämpas ju också under inryckningsoch utryckningsresor. Militärersättningsförordningens = tilllämpning är också betydligt vidare än yrkesskadeförsäkringens = tillämpning beträffande civil personal. Enligt yrkesskadeförsäkringen får man ersättning för skada under resa till och från arbetsplatsen. Inga avvikelser vid resorna medges, utan man måste resa direkt. Några permissionsresor eller dylikt kan det ju inte vara tal om. Försäkringen gäller inte heller om vederbörande skadas under fritidssysselsättning av något slag. Inom det militära har man ansett det naturligt att militärersättningsförordningen gäller inom tjänstgöringsområdet, eftersom de värnpliktiga är skyldiga att uppehålla sig där och följaktligen inte kan fritt resa och fara som de vill om de inte har erhållit särskild tjänstledighet.

Herr talman! Jag blev något förvånad över herr Strands beskrivning av dels den frivilliga personalens situation, dels den fast anställdas. Det är faktiskt nödvändigt med en liten korrigering. När herr Strand talade om den frivilliga personalen förklarade han, att det naturligtvis är möjligt för sådan personal att dra sig ur detta, eftersom det är ett helt frivilligt åtagande. Står man vid en kanonservis och har att fyra av ett skott, skall man alltså säga: Tack, nu vill jag inte vara med längre. Sedan går man. Tror verkligen herr Strand att det går till på det viset? Det är makabert att tänka sig att man i en situation, som man bedömer såsom farlig, helt enkelt skulle dra sig ur, därför att man är frivilligt engagerad i försvaret. Så enkelt är det inte, herr Strand. Det är ansvarsmedvetna och dugliga krafter som ställer sig till försvarets förfogande. Det svenska försvarets befälskadrar är till stor del uppbyggda på frivillig grund. Jag tycker att det är ett slag i ansiktet mot dem, som under många år har gjort ekonomiskt, tidsmässigt och på annat sätt uppoffrande insatser, att behandla dem på detta vis och säga att de inte är någonting att bry sig om, eftersom de kan dra sig ur tjänsten när de vill. Så enkelt är det inte, herr Strand. När det gäller fast anställd personal står det t.o.m. i utskottets utlåtande, som herr Strand har varit med om att skriva under, att den fast anställda personalen kan genom avtal komma fram till lösningar som för den kanske motsvarar det som de värnpliktiga nu får. Det är ju en avtalsfråga för den fast anställda personalen. Man kan alltså inte på någon punkt göra en jämförelse här. Det är, tycker jag, helt klart, att de som utsättes för samma risker och samma svårigheter också skall ha ett likartat skydd. Det bör gälla all personal som på något sätt kan komma i kontakt med dessa problem. Jag vidhåller, herr talman, mitt yrkande om bifall till reservation 1.

Herr talman! Utskottets talesman förklarade att ett av skälen till att olycksfallsskyddet inte skulle utgå under permissionsresor var att ersättning från yrkesskadeförsäkringen inte utgick vid resor till och från arbetsplatsen om skada inträffade annat än om det var vid direkta resor. De värnpliktiga är ju förlagda utanför hemorten, och när de får permission reser de till hemorten. I den motion som jag väckt har jag angivit att dessa resor i stort sett motsvarar de hemresor som civila anställda företar när de är förlagda till annan ort. Utskottets talesman anser att ersättning inte utgår i sådana fall för den som har civil anställning. Enligt 6 § yrkesskadeförsäkringslagen hänförs till olycksfall i arbetet jämväl olycksfall vid färd till och från arbetsstället, såframt färden föranleds av eller står i nära samband med arbetsanställningen. Till en början ansågs det t.o.m. att färden skulle vara daglig, men så småningom ändrades lagtillämpningen så att skogsarbetare m.fl. med avsides liggande förläggningar ansågs försäkrade under hemfärd för proviantering o.s.v.

Då är det, tycker jag, fråga om färd till och från arbetsplats, och då finns det anledning att det olycksfallsskydd skall utgå som statsrådet nu föreslår för dem som fullgör obligatorisk tjänstgöring. I övrigt anser jag att skyddet skall utgå även till frivilliga, då det är viktigt att man inte skiljer på olika kategorier. Det är ju angeläget att vi har frivilliga i vårt försvar, och det är också angeläget att man inte diskriminerar dem som vill göra en frivillig insats i försvaret. Det finns inget skäl att undanta dem i det här avseendet. De kan visserligen låta bli att gå med i det frivilliga försvaret, men när de en gång har gått med, kan de ju inte värja sig för skaderisken, ty ingen vet ju när en skada inträffar. Därför finns det allt skäl för att de också omfattas av olycksfallsskyddet.
Herr talman! Det är ju risk för att den här debatten, som rör detaljer, kommer att uppfattas så att vi skulle vara oense i de stora frågorna. Det är vi alls inte, och jag noterade med tillfredsställelse att utskottets ordförande också anser att det bör vara ett så generöst skydd som möjligt. Herr Strand antydde att detta extra skydd måste jämföras med skadestånd i andra sammanhang, och ingen är väl främmande för den jämförelsen. Jag noterade också att herr Strand sade att utskottets förslag är i varje fall vad vi nu kan åstadkomma. Ordet nu tycker jag lovar gott för framtiden. Emellertid sade herr Strand också att det inte föreligger samma risker för de frivilliga. Jag vet inte vad man skall tro därom. När jag uppnådde den aktningsvärda åldern av 47 år, fick jag en uppmaning att ansluta mig antingen till civilförsvaret eller till hemvärnet. Jag valde civilförsvaret, och jag har nu väldigt svårt att tro att risken i civilförsvarstjänst är större — och att den som fullgör sådan tjänst därför skall ha detta särskilda skydd — än risken är i hemvärnstjänst, som icke omfattas av skyddet. Det är på den punkten som vi motionärer har uppmärksammat den olikartade bedömningen, och vi vill gärna redan nu ha en förändring till stånd, så att detta skydd också skulle kunna omfatta dem som arbetar frivilligt inom försvaret. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande om bifall till reservation 1. Jag yrkade också bifall till reservation 2 utan att anföra någon särskild motivering. Jag instämmer emellertid nu i de synpunkter som framförts på den punkten. Permissionen är ju egentligen ett gränsfall mellan frihet och icke frihet. På den tiden då jag fick permission från det militära hade jag en stark käns la av att jag siod under krigslagarna även vid färd på järnväg och i andra sammanhang. Jag vet inte om det har blivit någon förändring sedan dess. Med den motiveringen att hemresor ingår som en del i tjänsten och även med den motivering, som herr Carlsson anförde, nämligen att det är angeläget att de värnpliktiga håller kontakt med hembygden, vill jag yrka bifall också till reservation 2.
Herr talman! Det inträffar inte ofta att herr Höbinette och jag har samma uppfattning, men jag uttrycker aldrig någon förvåning över den mening som han har. Däremot blir herr Höäbinette jämt förvånad över att jag vågar tala om vad jag tycker och tänker. Enligt mitt förmenande är det en väsentlig skillnad mellan den som har att fullgöra tvångstjänstgöring och den som tar tjänstgöringen frivilligt, oavsett om det är förenat med samma risker. Den som inte kan undandra sig värnpliktstjänstgöring har en annan anställningsform än den som är så intresserad av försvaret att han frivilligt går in i en försvarsorganisation. Såvitt jag är rätt underrättad skjuter inte de frivilliga med kanon. De utsätter sig därför inte för sådana risker som de vilka var med om de svåra olycksfall som vid två tillfällen i år har ägt rum, såvida de inte befinner sig där av rent intresse för att se hur det går till. Då är de emellertid inte i tjänst, och det tycker jag är en väsentlig skillnad. Herr Österdahl ville försöka dra ut jämförelserna mellan resor av olika slag. Jag har bara konstaterat att vid resor utanför tjänsten har de värnpliktiga samma skydd som den som gör resor i andra sammanhang. De har militära ersättningsförordningen som grund. Den ger dem ersättning även vid resor utanför tjänsten. Någon sådan ersättning har inte den som är civilt anställd. Statsanställda med Iåt oss säga en ambulerande tjänstgöring har naturligtvis ersättning och skydd, men inte av motsvarande slag. De får nöja sig med det sedvanliga skyddet. Jag har inte vänt mig mot att ersättning utgår i dessa fall utan mot de jämförelser som gjorts mellan det skydd, som vi vill ge den som är tvångskommenderad under värnpliktstjänstgöring, och det skydd andra har i statlig tjänst eller som frivilliga inom försvaret. För dem gäller det skydd som ges genom yrkesskadeförsäkringen, om de är civila, och genom militära ersättningsförordningen, om de är anställda inom försvaret. Talar man om ett utökat skydd för alla inom försvaret, blir väl konsekvensen att man nödvändigtvis måste ta upp resonemanget om samma skydd för andra statsanställda, som naturligtvis inte är fria från risker för skada i arbetet. Jag glömde i mitt tidigare inlägg att säga till herr Häbinette beträffande retroaktiviteten, att vi hyste en viss tveksamhet om huruvida det var nödvändigt att särskilt ange att det nu föreslagna skyddet också skulle gälla för skador som inträffat under år 1969. Vi betraktar det som möjligt för regeringen — om inte denna rätt fråntas den — att tillämpa exakt samma bestämmelser för dem som har skadats under år 1969. Om någon har skadats tidigare och det finns särskild anledning att ompröva ersättningsfrågan, bör regeringen också kunna göra det. Jag anser att regeringen har denna rätt även om den inte finns särskilt utskriven. Resonemanget huruvida bestämmelserna skulle tillämpas från år 1969 eller ej blev i utskottet närmast ett resonemang om rent formella ting. Ingen ifrågasatte annat än att de som har skadats under år 1969 bör få den generösare ersättningen.
Herr talman! Egentligen skulle jag inte behöva delta i debatten, därför att herr förste vice talmannen Strand så som utskottets talesman har framfört synpunkter som jag helt instämmer i. Men jag vill försöka klara ut varför jag har valt att begränsa olycksfallsskyddet till de tjänstepliktiga — d. v. s. våra värnpliktiga. Jag vill förklara varför jag har hållit mig strikt till denna grupp och uteslutit de 60 000 anställda inom försvaret och de ännu fler frivilliga krafterna. Avsikten är att de icke tjänstepliktiga genom kollektiv olycksfallsförsäkring skall ordna samma skydd som vi nu lagstadgar för de värnpliktiga. Det har de fast anställda i stort sett gjort både inom försvaret och inom allt fler grupper också utanför försvaret. även de frivilliga har en kollektiv olycksfallsförsäkring, med undantag av hemvärnet. Där är den inte ordnad och det är naturligtvis inte tillfredsställande när vi håller på att överväga hur det hela skall lösas. Skall sådant olycksfallsskydd ordnas måste det betalas på det sättet att anslagen till hemvärnet ökar. Jag vill här endast erinra om att i början av nästa år kommer att framläggas en särskild proposition om de frivilliga försvarsorganisationernas anslag och ställning. Vi skall försöka att om möjligt klara av problemen då.

De fast anställda kan förhandla om försäkringsskyddet med sina arbetsgivare. De frivilliga försvarsorganisationerna kan i sina årliga anslagsäskanden begära pengar. De värnpliktiga är i en särställning; de har inte den möjligheten. Därför tror jag att denna uppläggning rent principiellt är riktig, och jag hoppas att den också på längre sikt kommer att ge alla ett ungefär likvärdigt skydd. ta detta som ett extraordinärt förhållande enligt artikel X.

Herr talman! När den första atombomben kreverade över Hiroshima den 6 augusti 1945, framstod denna händelse som något oerhört även för den värld som hade blivit avtrubbad av flera års förödande luftbombardemang. Man insåg att ett förstörelsemedel av en alldeles ny dimension hade tillförts den mänskliga vapenarsenalen, och man anade att det betydde ett tekniskt genombrott, som i grunden kunde förväntas ändra vedertagen strategi och säkerhetspolitik. Man hade rätt. Alltsedan dess har kärnvapenhotet hängt som ett damoklessvärd över mänskligheten. Otaliga hjärnor har ägnat all sin förmåga åt att analysera följderna av de nya vapnens tillkomst och att finna tänkbara metoder för att få dem under kontroll. Den enda återhållande kraften hittills har dock — utöver den självklara politiska be lastningen — varit en terrorbalans, grundad på kärnvapenmakternas förmåga att tillfoga varandra större skador än som kan bäras. Ett ohämmat kärnvapenkrig innebär en massförstörelse bortom förnuft och fattningsförmåga. Det är därför föga att förvåna sig över att så många, inte minst i vårt land, har kommit att betrakta kärnvapnen som ett orimligt inslag i en civiliserad värld. Man vill inte ens tänka på dem och man låtsas knappast om deras existens över huvud taget. Det är en naturlig undanflykt från en obehaglig verklighet, men den är felaktig. även vi i vårt land har ansvar för situationen på kärnvapenområdet, både i omsorgen om vår egen säkerhet och när det gäller världens säkerhet i övrigt. Sverige torde visserligen inte behöva riskera att bli ett direkt mål för terrorangrepp. Vi kan knappast bli huvudmotståndare för någon kärnvapenmakt, och våra geografiska och andra förhållanden gör oss dessutom relativt sett mindre sårbara. Men kärnvapenhotet finns där, och det avtar inte av sig självt. Den utveckling som pågår på området visar ingen stagnation. Det utförs tvärtom ett ständigt arbete inom kärnvapenmakterna på att öka vapnens effekt och att tillverka dem i allt större kvantiteter. Provsprängningar sker med oförminskad takt och oberoende av alla diskussioner om rustningsbegränsningar. Sverige har valt alliansfriheten som utrikespolitisk handlingsnorm. Vi har gjort det för att kunna stå neutrala i krig. Denna alliansfrihet innebär att vi själva måste, efter egna beslut, med egna medel tillgodose vår säkerhet. Kärnvapnens existens kan inte nonchaleras i de besluten. Om utvecklingen på kärnvapenområdet får löpa vidare ohämmat, kan vi ganska snart komma i en situation där en tillräcklig svensk säkerhet endast kan vinnas genom antingen egen anskaffning av kärnvapen eller genom anslutning till en allians som besitter sådana vapen. Intet av de alternativen är lockande. Om valet mellan dem skall kunna undvikas är det nödvändigt att kärnvapenutvecklingen bringas under kontroll. Detta är den från alla utgångspunkter, för oss och för andra, bästa lösningen. Det är också den lösning som svensk utrikespolitik i fullt samförstånd mellan de demokratiska partierna har arbetat för under en lång följd av år. Vi har därvid föreslagit en paketlösning som skulle innebära samtidiga eller så gott som samtidiga beslut om förbud mot spridning av kärnvapen, förbud mot provningsverksamhet och förbud mot nytillverkning av klyvbart material för bombändamål. Därigenom skulle balanserade åtaganden vinnas. Spridningsförbudet hindrar en utvidgning geografiskt, provstoppet hindrar en fortsatt teknisk utveckling och produktionsstoppet en = fortsati kvantitativ kärnvapenupprustning. På längre sikt skulle det till och med leda till en viss nedrustning. Vi har vidare sagt att till dess en lösning med denna eller liknande innebörd uppnåtts skall vi behålla vår handlingsfrihet. Statsminister Erlander uttalade till och med i samband med Undénplanen år 1962 att Sverige skuile förbehålla sig rätten att anskaffa taktiska atomvapen så länge som ett internationellt förbud mot kärnvapen inte förelåg. Det avtal som regeringen nu föreslår ratificerat utgör ett betydelsefullt försök att minska spridningen av kärnvapen. Det ger också uttryck för en viss avspänning, inte minst i vår del av världen, som vi måste hälsa med glädje. Men avtalet har ingalunda bara positiva egenskaper. Varaktigheten av dess gynnsamma verkningar är med all sannolikhet begränsad, och avtalet ger otvivelaktigt ett tydligt och nästan cyniskt bevis på kärnvapenmakternas starka intresse att få monopol på kärnvapen, ett monopol som gör de starka ännu starkare och de svaga ännu svagare. Det har som isolerad åtgärd ingen nedrustningseffekt. I en motion som mitt parti väckte vid fjolårets riksdag angående den svenska utrikespolitiken försökte vi ställa upp vissa krav som i nedrustningssammanhang borde vara vägledande. De var inte formulerade främst med tanke på någon speciell fråga utan avsågs ha en generell syftning. De föreföll oss ganska självklara och föranledde ingen gensaga från utrikesutskottets eller riksdagens sida vid motionens behandling. De var formulerade i fem punkter. Jag vill nu ställa dessa punkter emot det föreliggande avtalet. Den första punkten lyder: »Nedrustningsåtgärder måste präglas av balans och realism. Avtal och överenskommelser får icke i sig innebära förskjutningar i balansen mellan stater eller grupper av stater. De bör ålägga alla berörda parter jämförbara förpliktelser.» Det kravet klarar inte icke-spridningsavtalet. Balansen förskjutes högst avsevärt till de kärnvapenfria staternas nackdel. Den andra punkten lyder: »Fullgörandet av åtaganden måste vara öppet för insyn utifrån eHer ske under effektiv internationell kontroll.» Detta krav kan uppfyllas av ickespridningsavtalet. Den tredje punkten lyder: »Rustningsrestriktioner skall ha nedrustningseffekt. De får inte fylla andra syften utan bör både vara och utav de enskilda staterna betraktas som ledande till ökad säkerhet. Frivilligheten är den bästa garantin för ett åtagandes varaktighet och en förutsättning för ytterligare avspänning.» Detta krav uppfyller icke avtalet. Det har ensamt ingen som helst nedrustningseffekt. Den fjärde punkten lyder: »Rustningsrestriktioner får inte låsa utvecklingen. De får inte långsiktigt konservera styrkeförhållanden mellan stater och hindra de fortlöpande förändring ar i dessa som i längre perspektiv normalt äger rum.» Inte heller detta krav uppfylles av icke-spridningsavtalet. Den femte och sista punkten lyder: »Nedrustningsåtgärder får icke skapa diskriminering på fredliga arbetsfält. Avtal som kan innebära ingrepp i den fredliga fria konkurrensen måste kombineras med regler som hindrar sådan diskriminering.» Det problemet är löst eller torde kunna komma att lösas i samband med icke-spridningsavtalet. Den bristande Ööverensstämmelsen med de grundläggande fordringarna i nedrustningssammanhang skulle elimineras om avtalet kompletterades med de andra överenskommelser som den svenska paketlösningen innehåller. Vi måste därför med all kraft fortsätta att arbeta även för dessa. Sverige bör naturligtvis inte räkna med att kunna tvinga igenom önskemål i internationella sammanhang. Men vi har som fri nation rätt att uppställa kravet att kärnvapenmakternas monopol på kärnvapen inte skall leda till en katastrofal minskning av vår egen frihet. Det är den vitala och springande punkten i hela problematiken. Både vår egen nationella och världens universella säkerhet hänger just på detta. Ett icke-spridningsavtal får inte utgöra slutpunkten på arbetet att få kärnvapnen under kontroll. Det måste vara inledningen till en nukleär nedrustningsprocess. Det finns emellertid mycket som tyder på att kärnvapenmakterna är beredda att slå sig till ro med icke-spridningsavtalet. Man kan i det här sammanhanget över huvud taget inte tala om Helsingforsöverläggningarna eller liknande försök. De rör sig på ett annat plan och syftar inte ens till ett spår av nedrustning. Den nu föreliggande avtalstexten innehåller vissa formuleringar som vi måste ta vara på. I inledningen tillkännager kärnvapenstaterna sin avsikt att snarast uppnå ett stopp för kärnvapen kapprustningen samt att vidtaga effektiva åtgärder i riktning mot kärnvapennedrustning. I själva avtalstexten åtager de sig att fortsätta förhandlingar med sikte på att uppnå detta syfte. Dessa punkter är för oss vitala och vi bör inte försumma att understryka detta. När icke-spridningsavtalet undertecknades av svenska regeringen för något mer än ett år sedan gjordes i sammanhanget en officiell deklaration av statsrådet Alva Myrdal om de funktioner som vi från svensk sida förutsatte att avtalet skulle fylla. Den deklarationen var enligt min mening inte tillräckligt långtgående och konsekvent. Statsrådet Myrdal nämnde det totala provstoppet men därutöver endast ting som knappast rör den svenska säkerheten och som bara — om de nu blir tillgodosedda — skulle betyda en avsaktning av kapprustningen. Den vikt som vi hittills har lagt vid och bör lägga vid ett produktionsstopp nämndes inte alls. Det är enligt vår mening nödvändigt att nu gottgöra denna försummelse. Avtalet har två yiterligare stadganden som har intresse i sammanhanget. Det ena är föreskriften om att en revision skall äga rum fem år efter det avtalet trätt i kraft för att granska hur fördragsbestämmelserna har förverkligats. Det andra är att en fördragsstat skall ha rätt att uppsäga avtalet om extraordinära händelser på det fält som avtalet berör, har inträffat och äventyrat statens högsta intresse.

Just på det sättet kan det vara. Utrikesutskottet har inte velat till styrka vårt förslag i den delen. Argumentationen härför är svår att förstå. Utskottet säger att avtalets bestämmelser om extraordinära händelser syftar på t.ex. att en annan stat i avtalspartens närhet förbereder anskaffning av kärnvapen. Det kan däremot inte, säger utskottet, avse att en nu kärnvapenägande avtalspart underlåter att fullgöra sina förpliktelser och tydligen inte ens att kärnvapenupprustningen fortsätter. Men vad är det för skillnad mellan dessa två fall i fråga om den kärnvapenlöses nationella säkerhet? Såvitt jag kan förstå ingen alls.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

Herr talman! Jag har dristat mig till att motionera i denna fråga och har på ett mycket korthugget sätt fått avslag av utskottet. Jag vet inte om det skall tolkas så att enskilda riksdagsledamöter inte bör blanda sig i utrikesfrågor alltför mycket. Annars hade man väl kunnat glädja motionären med att tala om skälen till att hans motion är omöjlig. Tanken med motionen var att avtalet bör få så stort innehåll som möjligt. Vad kan vi göra för att stärka fördraget? Statsrådet Myrdal säger i propositionen att fördragets största värde synes ligga i att det kan gynnsamt påverka det internationella klimatet och skapa bättre förutsättningar för fortsatta internationella nedrustningsöverenskommelser. Utskottet säger att icke-spridningsavtalet är det mest betydelsefulla framsteget på rustningskontrollens område sedan 1963 års provstoppsfördrag. Det är förmodligen sant båda delarna, men därmed har man bara gjort ett rätt nedslående konstaterande av hur litet som egentligen hänt. Redan 1963 tycktes ett spridningsstopp nära. Det är det allmänna internationella klimatet och meningsmotsättningarna, inte minst i kontrollfrågorna, som givit upphov till en mycket utdragen behandling. I den internationella debatten har skymtat något av kritik eller undran över den roll som bl.a. den svenska delegationen spelat vid nedrustningsförhandlingarna i Genéve. Sverige och andra alliansfria länder har ställt villkor. Bl.a. från engelsk sida har antytts att de alliansfria skulle ta på sig ett stort ansvar, om de handlade så att ett fördrag fördröjdes eller inte alls kom till stånd. Stormakterna skall enligt den uppfattningen inte bara ha kärnvapenmonopol, de skall också avgöra villkoren för de förpliktelser ett fördrag ställer på de kärnvapenlösa. Jag vill uttrycka tillfredsställelse över det svenska agerandet i Genéve, inte minst fru Myrdals upprepade deklarationer om att ett avtal också måste ställa förpliktelser på kärnvapenmakterna. Man kan diskutera värdet av de eftergifter som stormakterna till sist gjort; det rör sig ju om tämligen allmänt formulerade artiklar. Den svenska regeringen valde att trots detta acceptera fördraget med ett beklagande av att stormakterna inte åtagit sig mer bestämda förpliktelser för egen del. Ett oroande tecken ur fördragets synvinkel är att en rad andra alliansfria stater inte fogat sig lika lätt. Tillsammans 25 nej-röster och nedlagda röster i FN talar inte för att dessa stater i en nära framtid kommer att godkänna och ratificera fördraget. Låt oss tro att fru Myrdal har rätt, att det främsta värdet ligger i att fördraget gynnsamt kan påverka det internationella klimatet och skapa bättre förutsättningar för fortsatta Ööverenskommelser. Men vi vet samtidigt att i och med avtalets tillkomst har de kärnvapenlösa staterna mist sitt kanske enda substantiella påtryckningsmedel på stormakterna. Händer inget mer de närmaste åren, kommer kanske frågan att resas, om inte de kärnvapenlösa borde ha agerat hårdare. Hade stormakterna gjort en rejäl eftergift denna gång, skulle utsikterna till en mer allmän anslutning till fördraget förmodlingen ha ökat. För den linje som ändå följts från svensk sida kan dock anföras, att man över hela världen känt en längtan efter åtminstone något. Då låg ett icke-spridningsfördrag närmast till hands, därför att det inte gick emot stormaktsintressen utan i stället sammanföll med dem. Risken med ett sådant betraktelsesätt, att mer se till allmänt goda psykologiska effekter, är självfallet att fördraget i sig kommer i bakgrunden. Vi skulle alltså kunna vara så glada över ait avtalet kommer till stånd, att vi glömmer att fråga oss om det får någon betydelse i det avseende som det i sak gäller. I vilket läge skulle fördraget tjäna sitt egentliga syfte? Jo, självfallet, om det i något fall skulle leda till att en stat som undertecknat avtalet efter en tid säger sig att säkerhetspolitiska eller inrikespolitiska skäl talar för att vederbörande stat skaffar kärnvapen men ändå avstår på grund av att det i fördraget står att skälen måste vara av »extraordinärt» slag som äventyrar landets högsta intressen. De av kärnvapenstaterna som kan förmodas skriva på avtalet binds inte mer än att de förpliktar sig att inte ge kärnvapen till andra. Små stater utan tekniska och ekonomiska resurser för anskaffning av kärnvapen är på sitt sätt också utan intresse. De lovar att avstå från något som de i alla fall inte kan skaffa sig. Om därtill kommer att en rad stater, som har eller kan tänkas få kapacitet för anskaffning, står utanför avtalet — ja, då kan summan bli att ingen räknar med att avtalet i sak kommer att påverka händelserna på kärnvapenområdet. Sprider sig den känslan, riskerar vi inte bara ett psykologiskt bakslag i avspänningsarbetet. En annan effekt kan bli att stormakterna säger sig att det inte blir så noga att kunna redovisa egna uppoffringar vid granskningen efter fem år. En annan lika oroande effekt kan bli att någon stat, som skrivit under avtalet, kan bryta det med den underförstådda motiveringen att eftersom avtalet inte i sak binder andra, så försämras inte världens läge av om avtalet sätts ur kraft. Just för fördragets skull är det därför av största betydelse om den allmänna uppfattningen blir att åtminstone några stater låter sitt handlande bestämmas eller påverkas av fördraget och dess anda. Min motion innehöll ett resonemang som gick ut på att Sverige skulle kunna vara en sådan stat. Detta skulle förmodligen ha varit lättare om inte fjolårets riksdag redan gjort ett uttalande som åtminstone formellt kunde ses som en ändrad politik, även om självfallet alla insåg att den internationella doktrinutvecklingen på området ökat Sveriges och andra mindre staters möjligheter att med konventionellt försvar ge trovärdighet åt sin utrikespolitik. Men en jämförelse mellan vad riksdagen i fjol uttalade om läget »för närvarande», och innebörden i fördraget — med en förpliktelse som omfattar 25 år — synes mig ge utrymme för påståendet att ratificeringen innebär att Sverige binder sitt handlande för längre tid. Vi kan säga att denna längre tid utgör en »uppoffring» från svensk sida. Utrikesutskottet anser att någon sådan skillnad mellan fjolårets och årets beslut inte kan göras, och eftersom utskottet inte önskar argumentera i frågan är denna uppfattning svår att bemöta. Inte heller propositionen berör frågan om det vore ett bidrag till respekten för fördraget om Sverige deklarerade att vi låter fördraget bidraga till utformningen av vår politik. Låt mig i all enkelhet göra en jämförelse! Om två grannar sluter ett avtal att inte slå varandra, och den ene grannen därefter säger att han kommer att vara snäll även om han blir slagen, står det klart att respekten för avtalet minskar. Om man anser avtalet ha ett egenvärde är ett sådant här uttalande av den snälle felaktigt. Nu skall vi naturligtvis inte överdriva Sveriges betydelse i detta sammanhang. Det tycks dock som om man i varje fall från stormaktshåll tillmäter en svensk ratificering ett visst intresse. Vi kan t.ex. erinra oss att Sovjetunionen vid ett par tillfällen uttryckt undran över att Sverige dröjt så pass länge med att skriva under fördraget. Skulle ett sådant intresse från stormaktshåll vara tillfredsställande förklarat om man ansåg att ett avtal endast innebar en internationell kodifiering av en redan förd politik?

Herr talman! Det råder ingen tvekan om att utskottet vid sin behandling av denna fråga känt sig medvetet om att detta ställningstagande i Sveriges riksdag är mycket betydelsefullt. Jag förmodar att flertalet ledamöter anser detsamma. I utskottets utlåtande sägs — som också herr Lindblad citerade — att ickespridningsfördraget är det mest betydelsefulla framsteget på rustningskontrollens område sedan 1963 års fördrag. Detta konstaterande innebär inte att utskottet anser att det avtal som nu skall ratificeras är tillfredsställande ur skilda synpunkter. Den svenska delegationen till nedrustningskommitten i Geneve har — som alla vet genom pressen — bedrivit ett mycket aktivt arbete. Vissa synpunkter har man kunnat få tillgodosedda men inte andra. Jag vill på nytt referera till herr Lindblad, när han sade att vi inte får överdriva den roll Sverige kan spela i detta sammanhang. Emellertid är utskottets uppfattning att ratificering av detta avtal nu bör ske. Därmed utgår utskottet ifrån — vilket innebär en förhoppning — att ratificeringen skall vara ett steg i riktning mot en fortsatt rustningskontroll på det nukleära området.

Först efter fem år kan man i någon mån konstatera om utvecklingen har gått i önskad riktning eller inte. Detta kommer att ske vid den granskningskonferens som stipuleras i avtalets artikel VIII: 3. Vid granskningskonferensen har också Sverige möjlighet att anföra de synpunkter och den eventuella kritik som kan vara befogade. Utskottet har behandlat en motion från moderata samlingspartiet som berörts här av herr Virgin. Jag vill erinra om att motionens skrivning och innebörd till viss del var sådan att den kunde ge anledning till en uttolkning, innebärande att Sverige ville ställa vissa villkor för ratificeringen av avtalet. Utskottet anser för sin del att Sverige i detta sammanhang icke kan ställa villkor för ratificeringen. Sverige är en li ten stat och har icke möjligheter att ställa villkor. Vad Sverige kan göra är att godkänna detta avtal och därmed hoppas på en utveckling i rätt riktning, som jag redan nämnt. Självfallet kommer Sverige såsom hittills att i fortsättningen aktivt verka i de sammanhang där Sverige är representerat, exempelvis vid Genévekonferensen, för att avtalet även av stormakterna skall respekteras så att de skall medverka till en utveckling i den anda som konventionen anger. Herr Lindblad anför här synpunkter på sin motion och använder uttrycket »uppoffring från svensk sida». Man kan naturligtvis ställa den frågan: Om Sverige förbinder sig att icke anskaffa kärnvapen, är det då en uppoffring från svensk sida eller inte? Jag skulle nog för min personliga del vilja säga att man inte kan betrakta det som en uppoffring. Utan att söka få till stånd en kärnvapendebatt i Sveriges riksdag vill jag säga, att om Sverige skulle umgås med tanken på att anskaffa kärnvapen, måste vi vara medvetna om att vi då är inne på frågor av den mest betydelsefulla och ömtåliga natur. Jag tror icke att vi kan uttrycka oss så att vi med ratificeringen av detta avtal gör en uppoffring. Jag vill föra exakt samma argumentering gentemot herr Lindblad när han säger att kärnvapenlösa stater borde ha agerat hårdare. Jag tror icke att Sverige vid förhandlingarna i Genéve hade kunnat agera hårdare och mera effektivt, ty även här kommer det igen att Sverige icke är en stormakt; Sverige är ett litet land även i fråga om kärnvapen.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

Herr talman! Jag kan utan reservationer instämma i det allra mesta av vad herr Geijer sade här nyss i fråga om utrikesutskottets tolkning av och inställning till avtalet. Jag instämmer i den av herr Geijer uttalade förhoppningen om att avtalet skall utgöra ett steg mot nukleär nedrustning då det annars kommer att framstå som förfelat. När herr Geijer säger att de moderatas motion inte kunde tillgodoses, därför att den till skrivning och innebörd gav intryck av att vi ville ställa villkor, så är det kanske en i viss mån korrekt beskrivning. Vi vill helt enkelt ställa villkoret att avtalet inte skall bli förfelat, och det är väl ändå ett ganska skäligt villkor i ett sådant här sammanhang. Vi brukar för övrigt i vår utrikespolitik annars inte vara rädda för att ställa krav på stormakterna. Jag vet inte varför vi skall vara det i ett sammanhang, där våra verkligt vitala intressen är berörda.

Herr talman! Utrikesutskottets ordförande tyckte inte att ordet »uppoffring» var bra. Låt oss byta ut det mot »förpliktelse». Det väsentliga är att avtalet gäller bara i en riktning. De kärnvapenlösa förbinder sig att handla på ett visst sätt, och de som redan har kärnvapen får sitt monopol erkänt av andra. Kärnvapenmakterna förpliktas inte till något — i varje fall inte klart 1 texten. Om de alliansfria kärnvapenlösa skulle resonera som herr Geijer har gjort att det inte är en uppoffring eller en förpliktelse att avstå, så skulle de rimligen inte kunnat agera så pass hårt som de gjorde i Geneve. Och det tiotal stater som räknas som känsliga — d.v.s. som möjliga kärnvapenstater — som i Förenta nationerna lagt ned sin röst, och i något fall till och med röstat emot och som inte gjort någon ansats till att ratificera avtalet har all deles uppenbart utgått ifrån att ratificering för dem skulle innebära att de avstod från någonting utan att få något tillbaka. Sedan kan man naturligtvis diskutera med tanke på en 25-årsperiod om denna förpliktelse eller uppoffring från vår sida kan bli till besvär. Utrikesutskottet har hänvisat till att vi har möjlighet att med åberopande av en viss paragraf mycket väl skaffa oss kärnvapen, om våra vitala intressen är hotade. Detta åberopar utskottet som ett argument för att acceptera avtalet. Låt gå för det. Men om stormakterna skulle säga så här: Nu har de andra förbundit sig att inte skaffa kärnvapen. Då kan vi gå tillbaka till 1950 talets doktrin, nämligen att kärnvapnen skall användas ända nere på divisionsnivå, och vi tänker oss inget krig utan kärnvapen! Kommer stormakterna tillbaka till de doktrinerna, av ekonomiska och andra skäl, så är det klart att vi står i ett mycket bekymmersamt läge. Om det här avtalet skall vara en påtryckning på kärnvapenmakterna att åtminstone inte gå tillbaka till ett sådant resonemang, då är det rimligt att några av de kärnvapenlösa verkligen säger att det här är någonting som de uppfattar som en förpliktelse och att de förväntar sig att de som inte gjort någonting hittills skall göra någonting motsvarande.

Herr talman! Det beslut som riksdagen nu går att fatta är av utomordentligt stor betydelse för Sveriges insatser i de internationella nedrustningssträvandena. Det är därför också av vikt, tycker jag, att detta beslut fattas i endräkt och samförstånd utan markering av partieller intresseskillnader. Jag har därför inte för avsikt att ge mig i färd med några polemiska meningsutbyten. Detta tillfälle är också från svensk inrikespolitisk synpunkt mycket betydelsefullt, då riksdagen . beslutar att vårt land, som i varje fall har tekniska förutsättningar att tillverka kärnvapen, avstår från att göra det. Så betydelsefullt är tillfället att jag hoppas att det är mig tillåtet att göra vissa utblickar, i huvudsak några utblickar framåt men kanske också några bakåt. Jag kan göra det i all korthet, alldenstund utskottets utlåtande är så klart och koncist och utskottets värderade ordförande här också har gjort ett så klart ställningstagande i sitt inlägg. Jag skulle först vilja erinra om den stora förskjutning som har skett i vår hedömning av dessa frågor under det sistförflutna decenniet. Opinionsläget i vårt land har alldeles tydligt förändrat sig. De pionjärer — Wigforss och Undén samt det socialdemokratiska kvinnoförbundet, främst under Inga Thorssons och Nancy Erikssons ledning — som började kampanjen för ett nej till svenskt atomvapen var då i klar minoritet. Opinionspejlingar från slutet av 1950-talet visar också att det då fanns en större andel av vårt folk som ville skaffa svenska kärnvapen än den andel som ville stå emot sådan anskaffning. Men förskjutningarna är verkligt stora. En glidning, som jag hellre vill kalla en utveckling, har kommit till stånd. 1967 fanns en överväldigande majoritet mot anskaffning av kärnvapen, hela 73 procent mot och 19 procent för. Då var bara 8 procent tveksamma. Många fler har lärt sig frågan under tiden. Bakom denna förskjutning i den allmänna medborgerliga opinionen ligger också en förskjutning i den militära bedömningen av det relativa värdet av ett svenskt kärnvapensystem. I begynnelsen var det verkligen så, som här också har antytts några gånger, att många ansåg att det kunde vara förmånligt med ett svenskt taktiskt kärnvapen. Det skulle kunna gagna vårt försvar för att, som det ofta brukade sägas, våra soldater inte tomhänta skul le möta en kärnvapenbeväpnad fiende. Nu bedöms inte situationen så. Vi vet nu att alliansfriheten inte kräver kärnvapen till sitt försvar. Överbefälhavaren har heller inte begärt sådana och har i själva verket inte rest några invändningar mot det fördrag som vi nu vill ratificera. Denna förskjutning i den militära bedömningen är naturligtvis kopplad till den internationella teknologiska utvecklingen på kärnvapenområdet. De flygplan och medeldistansraketer som då var de huvudsakliga kärnvapenbärarna är inte längre de enda eller ens de viktigaste. I stället är de nytillkomna interkontinentala raketerna, de s.k. strategiska vapnen viktigare än de taktiska. Över huvud taget har en enorm upptrappning «skett. Stormakternas kärnvapen har blivit mer avancerade. De har blivit starkare. Laddningarna går upp i megatonklass. Raketerna har blivit oerhört mycket mer komplicerade till sina styrsystem, t.ex. möjligheten att samtidigt utfälla 3—5 bomber i ett och samma ögonblick, bomber som är individuellt dirigerade mot olika mål . Denna kärnvapentekniska utveckling har faktiskt lagt mellan supermakterna och oss andra avstånd som är nästan oändliga därför att de är oöverkomliga, avstånd mellan deras system och de som existerar i mindre länder och vilka som helst tänkbara kärnvapensystem. Det är därför som varken Sverige eller andra länder i någorlunda liknande läge som vi — som skulle kunna bli indragna i en stormaktskonflikt — kan betrakta kärnvapeninnehav nu som positivt värdefullt. Därför håller jag med utskottets ordförande om — det är regeringens bedömning — att detta fördrag inte är till nackdel för oss. Det är ingen uppoffring av något värdefullt som vi gör i och med det. Jag skulle vilja säga ett par ord också om den tanke som har framförts att hålla frågan öppen om möjligheterna att återta den s.k. handlingsfriheten, alltså att bryta detta avtal. Jag tror att det skulle vara en oerhört allvarlig åtbörd som verkligen inte tjänar något syfte, om vi förebådade sådana möjligheter i detta sammanhang. Den utveckling som jag har talat om har nämligen lett till att ett sådant hot från svensk sida inte är särskilt trovärdigt. En annan sak är att vi naturligtvis vill granska hur stormakterna å sin sida fullgör de förpliktelser som de dock har åtagit sig enligt artikel VI i fördraget, nämligen att förhandla vidare i avsikt att verkligen åstadkomma nedrustningar. Vi kommer att mäta hur stora framsteg som har gjorts. Vi kommer att påminna dem om deras förpliktelser ständigt och jämt, inte ens avvakta granskningskonferensen om fem år, där vi dock naturligtvis får bedöma denna fråga i ett större sammanhang tillsammans med andra stater som har anslutit sig till fördraget. Formellt är inte uppsägningsrätten knuten till uteblivna prestationer från kärnvapenstaternas sida utan till mycket mer extraordinära händelser och utvecklingstendenser. Jag skulle också vilja påminna om — från regeringens sida har det flera gånger tidigare sagts i riksdagen -— att vi redan gradvis har bundit den s.k. handlingsfriheten. Vi hade en diskussion om detta i denna kammare i maj 1968 när vi behandlade försvarspropositionen. Vår handlingsfrihet har blivit bunden genom hela den tekniska uppläggningen av vårt civila atomenergiprogram. Den har blivit bunden genom de bilaterala kontroller som vi är underkastade när det gäller att importera klyvbart material. Naturligtvis binder vi oss också genom vår utfästelse att ingå ett avtal med internationella atomenergiorganet om kontroll över atomenergianläggningar i Sverige liksom över vår export och vår import. Jag säger detta för att visa hur mycket som har förändrat sig under det tiotal år som denna fråga har varit så liv ligt diskuterad.

Jag vill dock framhålla att en frestelse att skaffa kärnvapen består, men den gäller andra länder än dem som befinner sig i en situation liknande vår. Den knyter sig till lokala krig och möjligheten att man i vissa länder, där grannskapsförhållandena är mycket inflammerade, skulle kunna göra irrationella bedömningar och verkligen tänka sig att, trots att rationella skäl talar däremot, ändå sätta i gång med en kärnvapenproduktion. Vi skall inte glömma att den väldiga spridningen av reaktorer och utvecklingen på det fredliga atomenergiområdet leder till att råmaterial för bomber, särskilt plutonium, utvinnes på allt fler ställen i världen. Det tekniska kunnandet sprids också. Detta kan öka risken för sådana våghalsiga beslut om kärnvapentillverkning. Därför har det blivit ett starkt internationellt intresse att binda upp så många av dessa stater som möjligt i en gemensam Överenskommelse av den förpliktande karaktär som ett sådant här avtal har. Det är nog sant som det är sagt att Sveriges exempel bör kunna ha positiv betydelse i detta hänseende.

Det är därför artikel VI i fördraget, som talar om att fördragsparterna förbinder sig att fortsätta med förhandlingar, är en så stor vinning. Det har sagts i detta sammanhang att supermakterna egentligen bara får sitt kärnvapenmonopol bekräftat. Det är kanske sant. De får det inte upprättat i och med detta avtal. De får det möjligen bekräftat. Men man kan inte påstå att hela läget förskjuts till vår nackdel om vi, som jag sade förut, inte menar att vi gör någon reell uppoffring. Det måste dock förbli vår strävan att påminna om detta faktiskt bestående supermaktsmonopol och att försöka att med alla medel och påtryckningar få det att minska i betydelse. Jag skulle vilja tillägga en sak, utan att lägga alltför stor vikt vid den, eftersom det rör sig om utfästelser på papper — jag tror att herr Lindblad använde det ordet — som naturligtvis inte kan vara alltför betydelsefulla. Jag avser de säkerhetsgarantier till de kärnvapenfria staterna som kärnvapenstaterna givit genom resolutioner i säkerhetsrådet. De som följt dessa frågor vet kanske att vi från svensk sida aldrig har utkrävt sådana garantier och aldrig ens sagt att vi önskat dem. Men de finns, och under olika politiska omständigheter kan de vara mer eller mindre betydelsefulla. Det är inskrivet i en säkerhetsrådsresolution från förra året, att säkerhetsrådet »välkomnar avsikten, som vissa länder uttryckt, att de kommer att tillhandahålla eller understödja omedelbar hjälp enligt chartan till varje icke-kärnvapenstat, som undertecknat icke-spridningsavtalet och som är offer för en aggressionshandling eller är föremål för ett aggressionshot, i vilket kärnvapen användes». Jag vill inte påstå att detta är ett säkerhetspolitiskt avtal av positiv innebörd för oss. Det har mer en moralisk och symbolisk betydelse i sammanhanget.

Åtminstone England och Förenta staterna har utlovat att de, när avtalet träder i kraft, skall placera in sina motsvarande anläggningar under IAEA:s internationella kontroll. Därmed kan reglerna för export och import över hela världen göras likartade. Vi har i propositionen på sidorna 17 och 18 ganska utförligt behandlat de fördelar som en sådan internationell enhetlighet i fråga om kontrollbestämmelserna skulle ha, inte minst för att tillgodose våra kommersiella intressen på detta område, där den internationella konkurrensen kan väntas bli stor. Men för att vinna tid säger jag inte mer om det. Herr talman! Jag håller fullkomligt med alla som tidigare sagt att dagens beslut om godkännande av det internationella icke-spridningsavtalet bara innebär ett etappmål och att det nu gäller att gå vidare på nedrustningssträvandenas väg. Regeringen kommer givetvis att i samband med beslutet om ratificering stryka under våra förväntningar att andra stater — och särskilt de som i fråga om kärnvapentillverkning kan kallas tröskelstater — snarast biträder avtalet, liksom att uppgörelser om kontrollförfarandet snabbt kommer till stånd.

Det gäller i detta sammanhang frågan om begränsning av strategiska kärnvapen men också andra frågor där vi kan verka mer aktivt — det fullständiga provstoppet och upphörande av produktionen av klyvbart material för vapen bruk. Detta är kanske de för oss mest närliggande uppgifterna. Det är ett fullföljande av vad vi skisserade i den s.k. paketlösningen — en målinriktning som vi aldrig har övergivit, som vi säkert har påmint om hundratals gånger och som vi har arbetat för i detalj och med ett visst eftertryck. När sådana uttalanden skall göras kommer de dock inte att kunna ges en form som skulle få dem att te sig som ett slags formella villkor eller reservationer till ratifikationen. Inget land har ställt sådana villkor för ratificering. Något land har talat om vissa krav i samband med sitt undertecknande. Vad som kommer närmast ett villkor är väl Västtysklands deklaration att man icke tänker ratificera förrän ett gemensamt kontrollavtal kommit till stånd mellan IAEA och Euratom, det internationella kontrollorganet och den gemensamma marknadens kontrollorgan. I det ögonblick man ratificerar skulle det villkoret alltså vara uppfyllt. Våra nedrustningssträvanden kan emellertid inte stanna vid kärnvapenområdet, utan vi måste göra parallella ansträngningar på andra fält. Just nu har det varit särskilt aktuellt — och kommer att bli så för de närmaste åren — att på allt sätt förmå alla länder att ansluta sig till ett totalförbud mot användning av alla slags kemiska och biologiska stridsmedel. Det är för detta vi har kämpat i Förenta nationerna helt nyligen. Vi kommer även i anslutning till Förenta nationernas beslut att vara med om att aktivt arbeta på utformningen av ett förbud t.o.m. mot tillverkning av biologiska och kemiska stridsmedel. Dessutom ämnar regeringen fortsätta att verka för att havsbotten utanför nationell jurisdiktion hålls fri från kapprustning och att den utnyttjas i hela mänsklighetens intresse. Med dessa avslutningsord, herr talman, som antyder hur vi måste fortsätta nedrustningssträvandena, tror jag att jag har givit kammaren full försäkran om att regeringen verkligen kommer att vinnlägga sig om att i allo följa vad utrikesutskottet har förordat i detta viktiga ärende. Jag hoppas att vad utskottet anfört kommer att bli bekräftat genom kammarens beslut.

Herr talman! Jag erkänner gärna att statsrådet Myrdal har rätt när hon påpekar att opinionsläget i fråga om kärnvapen har förändrats starkt i vårt land, men det är väl i och för sig inget tillräckligt skäl eller någon ursäkt för att skjuta problemet åt sidan, om det är avgörande för vår säkerhet. Om opinionen är missledd i något avseende, har regeringen och alla vi här i riksdagen ett klart ansvar för att försöka ändra på opinionen. Politik får verkligen inte vara att bara lyssna och följa; det måste också vara att övertyga och leda. Nu säger statsrådet Myrdal att vår alliansfrihet inte kräver kärnvapen. Hur vet statsrådet detta? Ett sådant påstående är väl riktigt bara om det verkligen lyckas oss att sätta en broms för kärnvapenutvecklingen. Jag kan för min del inte dela statsrådets mening, att utvecklingen så att säga automatiskt har befriat de små staterna från bekymren i fråga om kärnvapen i deras egen militära säkerhetspolitik. Det är nog tyvärr inte på det sättet, lika litet som utvecklingen gör några undantag när det gäller andra typer av vapen. Man har aldrig på något område kunnat göra troligt att vår säkerhet skulle kunna tillgodoses lika bra om vi avstod från att utnyttja den tekniska utvecklingens möjligheter, och det är visst inte självklart att det är möjligt på detta område. Sedan sade statsrådet Myrdal att överbefälhavaren inte har något att erinra mot icke-spridningsavtalet. Jag skulle ändå tro att den beskrivningen inte är alldeles korrekt. Det är väl riktigare att säga att överbefälhavaren har känt det naturligt att lojalt finna sig i de ställningstaganden som regeringen har gjort. Det är alltså regeringen som har Ööver tagit ansvaret på detta fält. Låt oss hoppas att ansvaret inte skall bli alltför tungt att bära!